Herr talman! Jag begärde replik av det skälet att jag inte delar Pierre Schoris uppfattning om att utrikesutskottets betänkande innebär ett förtydligande och en uppstramning av den tidigare oklara synen på neutralitetspolitiken. Jag har tidigare här i debatten frågat: Är den avgörande skillnaden det faktum att vår alliansfrihet utsträcker sig enbart till vårt närområde och inte längre? Är detta uppstramningen och förtydligandet? Skall man i så fall tolka den uppstramningen och det förtydligandet så att det i och med den definitionen inte finns något hinder för Sverige att delta i försvarspolitiskt samarbete inom ramen för den europeiska unionen? Jag är nämligen övertygad om att det kommer att bli ett sådant. Jag är dessutom alldeles övertygad om att Pierre Schori också är övertygad om att det kommer att bli ett sådant, att WEU som institution kommer att inkorporeras med den europeiska unionens övriga organisationer och institutioner. Anledningen till detta är att det står på pränt efter besluten i Maastricht. Det finns en klar och tydliga vilja att det så skall vara. Den här hypotetiska beskrivningen om ett Sverige som medlem i den europeiska unionen, men stående utanför det försvarspolitiska samarbetet är, som sagt var, mycket hypotetisk. Men om nu det är grunden för Socialdemokraternas synsätt på ett medlemskap, då skulle jag vilja veta svaret från Pierre Schori på en annan fråga. Om ett medlemskap i den europeiska unionen också innebär ett förpliktigande försvarspolitiskt samarbete, kommer då Socialdemokraterna att säga nej till den europeiska unionen?
Herr talman! Utan att i detalj gå in på Gudrun Schymans fråga så kan jag säga att jag inte delar hennes bedömning. Jag har också studerat dokumenten från Maastricht och vet också bakgrunden till det hela. Jag har också, liksom Gudrun Schyman, umgåtts med många inom EG och undersökt hur man tolkar detta och vad man ser framöver. Men det som står i utrikesutskottets betänkande är helt klart: Detta är icke en fråga som Sverige behöver ta ställning till. Det blir aktuellt först vid ett medlemskap. Jag är inte heller övertygad om att WEU kommer att inkorporeras på det sätt som Gudrun Schyman uttrycker det. Detta är inte ett sätt att smyga runt frågan, utan det handlar om att sätta en stoppkloss fram till det tillfälle då vi vid ett eventuellt medlemskap behöver ta i frågan.

Herr talman! Först vill jag säga att Gudrun Schyman citerar fel. Det står inte i betänkandet att det gäller ''alliansfrihet i vårt närområde''. Det gäller alliansfrihet för att vi skall kunna vara neutrala vid en konflikt i vårt närområde. Det är en viktig skillnad. Alliansfriheten gäller generellt -- antingen är man alliansfri eller också är man med i en allians. Det går inte att dela upp detta geografiskt, utan alliansfriheten gäller generellt, och det är vad vi har sagt. Preciseringen ''i vårt närområde'' är en anpassning till verkligheten. Det är nämligen så vi har tillämpat alliansfriheten -- Sverige har inte varit neutralt vid alla konflikter i världen. Vi var t.ex. inte neutrala i Gulfkriget. Vi var inte krigförande, men vi var heller inte neutrala, eftersom FN var den ena parten och vi politiskt stödde FN:s aktion. Man kan också på goda grunder hävda att Sverige inte har varit neutralt i konflikten i södra Afrika, där vi materiellt stött en sida, Angola och Moçambique. Vi har utövat sanktioner mot Sydafrika och har alltså absolut inte varit neutrala i den konflikten. För att gå ännu längre tillbaka i tiden kan man nog inte heller säga att Sverige var neutralt i Vietnamkriget, där vi materiellt stödde Nordvietnam och FNL. Vi riktade också mycket starka fördömanden mot den andra parten, USA. Vi har alltså aldrig haft inställningen att vi är neutrala i varje konflikt. Däremot har vi varit mycket angelägna om att kunna vara neutrala om det skulle bli en konflikt eller ett krig i vårt närområde och vi skulle riskera att dras in, om vi inte kunde upprätthålla en neutralitet. Detta är alltså en precisering som innebär en anpassning till verkligheten. Gudrun Schyman tror att ett antal beslut redan kommer att vara fattade när vi blir medlemmar. Här kan bara framtiden utvisa vilken bedömning som är den riktiga. Jag vill bara hänvisa till den senaste presskonferens som Jacques Delors hade i förra veckan, där han mycket kategoriskt sade att han inte bedömde det så att det behövdes några konstitutionella förändringar i EG för att man skulle kunna ta emot de nordiska länderna som medlemmar. Hans uppfattning var alltså att det inte kommer att ske några sådana här förändringar innan de nordiska länderna kan bli medlemmar. Börjar man därefter diskutera förändringar, kommer vi att ha ett avgörande ett inflytande på hur dessa förändringar skall genomföras. Ingenting kan då genomföras som vi anser vara oacceptabelt. Uttalandena om neutralitet eller inte får man ta för vad de är värda. Enskilda politiker i EG får ha olika uppfattningar, liksom enskilda politiker i Sveriges riksdag få ha det. Ingen kan påstå att bara därför att Gudrun Schyman sagt en sak, så är det den absoluta sanningen. Detta gäller även när enskilda EG politiker uttalar sig. När det gäller den alleuropeiska dimensionen tycker jag snarast att det mycket tydliga mönstret i EG är att man står inför en utveckling i alleuropeisk riktning. I stort sett alla östeuropeiska stater står i kö för att få bli medlemmar, och EG har visat en mycken öppen attityd till detta. Det är någonting som jag tycker att vi har all anledning att uppmuntra. Målet måste vara att det blir ett alleuropeiskt samarbete.
Herr talman! Det är riktigt att Sverige inte varit neutralt vid alla konflikter. Med utgångspunkt i att vi är ett självständigt land har vi kunnat höja vår röst och säga vår mening. Vi har också kunnat arbeta internationellt med opinioner och för sanktionspolitik och annat. Det tycker jag är mycket bra. Det är en av de möjligheter och rättigheter som Sverige har och som vi värnar om. Det är en av anledningarna till att vi säger nej till ett medlemskap i den europeiska unionen, eftersom ett medlemskap skulle innebära att vi inte hade kvar denna möjlighet på samma sätt. Vårt ställningstagande vid konflikter har mera gällt opinionsyttringar, medan jag talade om det försvarspolitiska samarbete som kommer att utveckla sig inom den europeiska unionen. Sverige har inte deltagit i några militära aktioner eller fört krig för något annat lands s.k. intressen. Dessutom var Sveriges stöd när det gäller kriget i Persiska viken ganska omtvistat. Även i denna kammare fanns det många olika uppfattningar om på vilket sätt Sverige skulle ge sig in i den här konflikten. Det rådde absolut ingen enighet i den frågan, och de riktades en mycket skarp kritik från många av oss mot dem som förespråkade att Sverige också skulle gå in militärt i denna konflikt. Sådana insatser har Sverige aldrig gjort, och vi kan därför inte hänvisa till att det är en del av vår neutralitetspolitik. Jag hoppas att det inte heller kommer att bli det.